Herr talman! Jag lägger mig kanske till synes något ovidkommande i denna debatt, men jag har ett behov av att inför denna kammare meddela att jag vid den kommande voteringen i varje fall icke kan biträda reservation 2 sådan den här föreligger. Motiveringen är följande — och jag kan där fatta mig kort. En skatt, och inte minst realisationsvinstbeskattningen, bör vara konkurrensneutral visavi olika köparkategorier. Motionärernas önskemål leder inte fram till en sådan situation.

Utskottet tillägger: »Motiveringen för yrkandena är i huvudsak densamma. Motionärerna menar att beskattningsreglerna i sin nuvarande utformning försvårar vissa försäljningar i rationaliseringssyfte.» Jag nämnde att en skatt bör vara konkurrensneutral, och det vidhåller jag. Nu går det för övrigt, herr talman, inte att frikoppla denna fråga som en ren skattefråga från jordbruksrationaliseringsfrågan. Här finns ett samband och återverkningarna kan inte förbises. Om vi skall stödja en viss utveckling — och det har statsmakterna gått in för — skall det ske via ett direkt stöd. Avgö rande för huruvida ett jordbruk skall rationaliseras bort och läggas till ett annat jordbruk får icke vara den skattesituation som säljaren befinner sig i. Jag vill inför kammaren exemplifiera vad ett bifall till motionärernas krav skulle innebära. Frågan huruvida två gårdar skall läggas samman kommer då att i realiteten avgöras icke av huruvida en sådan sammanläggning i och för sig är lämplig, utan av huruvida säljaren har en skatteskuld till staten eller icke. Har han ingen skatteskuld så kan han, om gården är bärig, sälja den till en spekulant som skall driva och bebo den. Har ägaren en skatteskuld, blir det fördelaktigare för honom att sälja gården för sammanläggning med en annan gård, oavsett om detta i och för sig är lämpligt eller icke, ty enligt motionärerna skulle han då vara befriad från att erlägga realisationsvinstskatt. Jag kan, herr talman, icke anse att vi bör styra jordbruksrationaliseringen skattevägen. I den mån stöd skall ges på detta område, bör det vara via bidrag som avvägs i varje särskilt fall. Ett system som redan är introducerat och som vi har mekanism för i lantbruksnämnderna. Jag kan heller icke finna påståendet riktigt att det nuvarande förhållandet hindrar angelägna sammanläggningar. Det är undantagslöst så att en jordbrukare vid köp av en gård för sammanläggning kan betala det högsta priset. Dessutom står det klart att de 3 000 kronor som åberopats — dvs. schablonavdraget för byggnaderna — det beloppet har vederbörande säljare alltid kvar att tillgodogöra sig när han slutligen avyttrar den bostadsfastighet som han behöll vid försäljningen av jorden. Herr talman! Jag har med detta velat redovisa motiven för min röstning vid den kommande voteringen.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 57 behandlar frågan om nollställning av vissa avdrag enligt kommunalskattelagen, eller bättre uttryckt: en anpassning av dessa avdrag efter ett förändrat penningvärde. Det gäller här flera avdrag. Ett av dem är det extra avdraget om 200 kronor vid den schablonmässiga beräkningen av inkomst för fysisk person som är bosatt i sin fastighet. Avdraget infördes 1957. 1957 års krona är i dag värd 69 öre. En uppräkning med 30 procent skulle här alltså vara motiverad. En sådan är så mycket mera befogad, menar reservanterna, som avdraget i fråga infördes med tanke på de väntade höjningarna av taxeringsvärdena vid 1957 års allmänna fastighetstaxering. Vi står nu inför en liknande situation vid 1970 års allmänna fastighetstaxering, då vi också har att vänta en ganska betydande höjning av taxeringsvärdena för fastigheter — det har talats om en höjning med upp till 50 procent. Ett annat avdrag som här avses är schablonavdraget på 100 kronor för kostnader för tjänsteintäktens förvärvande. Ytterligare ett liknande avdrag är sechablonavdraget på 500 kronor vid realisationsvinstbeskattningen av aktier, vilket vi nyss har behandlat och som har ett sparfrämjande syfte. Ett liknande syfte har beträffande inkomstkällan kapital de skattefria bottenbeloppen på 400 kronor för ensamstående och 800 kronor för äkta makar, fastställda år 1961. 1961 års krona är nu värd 77 öre. Här kan det alltså vara tal om en höjning med 20 procent. Vidare har vi försäkringsavdragen på 250 kronor för ensamstående och 500 kronor för äkta makar, fastställda år 1963. Det finns även en beloppsgräns för naturaförmåner samt ett par andra liknande avdrag som jag här inte skall gå närmare in på. Reservanterna kallar dessa avdrag för »de många människornas avdrag», vilket är rätt. Man kan också tala om den lille inkomsttagarens avdrag. Dessa avdrag har betydelse inte minst för låglönegrupperna. Detta gäller även beträffande kommunalskatten. En anpassning med hänsyn till penningvärdeförsämringen skulle här vara mycket värdefull och skulle stimulera sparandet. Bevillningsutskottets majoritet har gått emot motionerna och bla. hänvisat till att den begärda nollställningen skulle försvåra en framtida övergång till definitiv källskatt. Det låter sig säga om avdragen som sådana — jag medger det — men man kan fråga sig om övergången försvåras av att avdragen t.ex. genomgående höjes med 20—30 procent. Knappast. Reservanterna har endast begärt en översyn av hithörande regler. Den kan lämpligen äga rum i samband med den aviserade skattereformen. Det måste ju vara eh ganska enkel match att göra denna översyn. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Såsom motionär i detta ärende ber jag att få säga några ord. Med hänsyn till herr Gösta Jacobssons anförande kan jag fatta mig mycket kort. I motionerna har erinrats om att kommunalskattelagen innehåller bestämmelser om vissa avdrag som berör det stora antalet skattskyldiga och som genom den fortgående penningvärdeförsämringen har minskat i betydelse för dem. Detta är anledningen till att motionärerna har hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära en skyndsam översyn av bestämmelserna i fråga om dessa avdrag. Utskottet har utan tvekan rätt i att motiven för de aktuella avdragen i vissa fall har varit olika. Endast en mindre lyckad formulering av motionen kan ge sken av annan uppfattning hos motionärerna. Det väsentliga är att samtliga ifrågavarande avdrag genom penningvärdets försämring har minskat i värde för den skattskyldige och att de därför borde uppräknas. Det är inte utan förvåning som man tar del av utskottets motivering för yrkandet om avslag på motionerna.

Som skäl nr 2 mot bifall anges att ett sådant till följd av progressiviteten vid den statliga beskattningen skulle gynna större inkomsttagare mer än andra. Resonemanget känns igen, men härtill är ju endast att erinra om att vårt skattesystem är uppbyggt på det sättet. Många skulle vara glada, om vi hade en mindre skärpt progressivitet, men så är nu inte fallet. Som skäl nr 3 anförs att en generell höjning av schablonavdragen, såvitt utskottet kan bedöma, är ägnad att för svåra genomförandet av en definitiv källskatt. I likhet med herr Jacobsson vill jag framhålla att det kan ju inte vara avdragens storlek som här kan innebära en försvåring. Herr talman! Jag vill än en gång understryka att det förslag som framförts i motionerna avser det stora flertalet skattskyldiga. Jag tror att utskottet underskattar förslagets betydelse för normala inkomsttagare, och jag beklagar att utskottet inte velat gå med på förslaget, som ju endast innebär en översyn av frågan.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

Herr talman! Alla beklagar vi ju penningvärdeförsämringen, men frågan är naturligtvis om man med hänvisning till den skall, som herr Jacobsson sade, nollställa alla de här avdragen. Det kan tänkas att avdragsfloran är för yvig. En numera avgången aktad ledamot av denna kammare, herr Spetz, avslutade sitt mångåriga riksdagsledamotskap med att väcka en motion om inskränkningar i fråga om alla dessa avdrag, och han talade för motionen, trots att han blev ensam om sin ståndpunkt. Han hade stor erfarenhet från taxeringsarbetet, och han motiverade sitt yrkande med att dessa avdrag bara försvårar taxeringsarbetet och inte är så värdefulla för medborgarna i allmänhet som man föreställer sig. Så skulle man kortfattat kunna uttrycka saken även när det gäller de motioner som nu behandlas. Det är inte alldeles säkert att det är de många skattebetalarna som får förmånerna, något som emellertid herr Schött tryckte särskilt på. Vi har ju en progressiv statlig beskattning, och i den mån avdrag medges så blir det ofrånkomligen på det sättet att de som har stora inkomster får favörerna. De många medborgarna, sade herr Om översyn av vissa avdragsregler Schött vidare, har förmån av de här avdragen, och därför är det angeläget att se till att avdragen behåller sitt realvärde. Månntro att det är riktigt, herr Schött? Jag har skaffat in en uppgift om hur det ligger till i fråga om försäkringsavdraget.

Vad säger de siffrorna oss? Jo, att det i regel är människor med stora inkomster som är angelägna om att utnyttja försäkringsavdraget. Och det är väl inget förvånande i det. Det är en laglig rätt att göra avdrag, men det är så få som orkar med att skaffa sig så stora försäkringar att de kan utnyttja hela avdraget. är det då rättvist, herrar motionärer, att höja försäkringsavdraget? Jag tror knappast man kan påstå det. Det slår med andra ord fel. Jag har den uppfattningen, som utskottet har gett uttryck för, att dessa avdrag inte rättar till någonting i vår beskattning, och därför skall vi sträva efter att få bort så många av dem som möjligt. Det skulle vi få, om vi finge uppleva den dag då en definitiv källskatt kunde införas. Jag kommer nog inte att uppleva den dagen som riksdagsman. Jag har uttryckt den meningen många gånger att mycket besvär och en hel del felaktigheter skulle undvikas, om enkla schabloner kunde tillämpas och dessutom flertalet av dessa avdrag kunde slopas. Jag tror att det är framtidens melodi när det gäller vårt skattesystem. Jag hemställer om bifall till utskottets betänkande.
Herr talman! Penningvärdeförsämringen har medfört en automatisk skattehöjning över hela linjen — vi kan inte komma ifrån det. är det då orimligt, herr John Ericsson, att de avdrag, som faktiskt finns, anpassas på sådant sätt att de korresponderar med skattehöjningen, så att relationen mellan skattesatserna och avdragen någorlunda bibehålls? Det är klart att man kan resonera om rättvisa och se rättvisan på olika sätt. Men det finns ingen anledning att dra in den saken i detta sammanhang. Det är inte så att de stora inkomsttagarna gynnas, tvärtom. Här borde det vara fråga om en viss automatik. Avdragens realvärde bör bibehållas. Vilka skattskyldigkategorier som gör avdragen är av mera underordnad betydelse. Jag är emellertid inte främmande för att försäkringsavdragen kan bedömas på annat sätt. Jag medger att det är speciella kategorier, som tar försäkringar av sådant slag och därigenom utnyttjar avdragsrätten. Jag tycker dock inte att det förhållandet bör utesluta det önskvärda i att relationen mellan skatt och avdrag bibehålles. Annars blir det en skattehöjning så att säga bakvägen.

Herr talman! Även jag minns herr Spetz med glädje. Det var en hedersman, och han var synnerligen intresserad av just skatteärenden. Men av hans samtliga anföranden i denna kammare tycker jag framgick att han önskade att skatten icke skulle vara onödigt hög. Enligt hans mening skulle de förändringar i skattesystemet som kunde vidtagas inte innebära någon höjning av skatten. Som herr Jacobsson säger är dock situationen den, att om någon justering av nu gällande avdrag inte vidtages så innebär det en automatisk skatteskärpning. Det var mycket intressanta siffror som bevillningsutskottets ärade herr ordförande presenterade nyss. Jag är säker på att en utredning sådan som den vi har begärt skulle ge en allsidig belysning av de problem som vi nu diskuterar. Jag beklagar att man vill motsätta sig en sådan utredning. Den kanske ger vid handen att samtliga dessa avdrag inte bör höjas. Vad vi begär är en utredning av hela problematiken. Det framstår för mig som naturligt att en avdragshöjning genomförs i vissa fall för att en direkt skattehöjning skall kunna undvikas. Än en gång ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag tycker att det var klädsamt att herr Gösta Jacobsson erkände att det kan vara tveksamt om man skall höja försäkringsavdragen. Också herr Schött instämmer i att en översyn kanske inte bör leda till detta. Om man talar om rättvisa i beskattningen kan man enligt min mening inte bortse från att en skattereform har aviserats till nästa år. Den kommer, såvitt jag begriper, att innefatta även en justering av skatteskalorna. Där finns ett effektivt instrument för att nå största möjliga rättvisa. Till herr Schött — som är verksam nära taxeringsarbetet — vill jag säga att det väl bör vara en lättnad att komma bort från alla de småavdrag som vi nu har i vårt skattesystem. De tjänar inte något förnuftigt syfte, om vi riktigt tänker efter. Kapitalavdraget är visserligen ett sparavdrag och har ett speciellt syfte. Men sedan blir det ytterst fråga om avvägning av själva skattebeloppen. Jag anser att vi skall hålla fast vid att vi inte vill ha krångligare regler därvidlag. Vi kommer aldrig ifrån krångel, men vi skall akta oss för att medvetet utöka dessa regler och konservera dem. När vi dels står inför en utredning om definitiv källskatt och dels har fått ett allmänt besked om att det blir en stor skattereform nästa år tycker inte jag, herrar motionärer, att riksdagen i dag skall skriva till Kungl. Maj:t och hemställa om ytterligare utredningar. Kungl. Maj:t måste självfallet ta hänsyn till de föreliggande omständigheterna och därvid bl.a. beakta penningvärdeförsämringen. Det är tyvärr nödvändigt.

Herr talman! I den reservation som från vårt håll fogats till bankoutskottets utlåtande nr 40 yrkar vi att riksdagen skriver till Kungl. Maj:t och begär en översyn beträffande exportfinansieringen. Jag vill genast säga att det tyngst vägande motivet för vårt ställningstagande är det bekymmersamma läge vari vårt lands utrikeshandel befinner sig, inte enbart just nu utan enligt vår mening rent strukturellt, alltså på lång sikt. Det är alldeles riktigt, såsom det ofta framhålles, att exporten går bra, att den expanderar kraftigt, att den tjänar in stora pengar i valutor osv. Men också importen går bra, den går alldeles förtvivlat bra och expanderar lika kraftigt, allra minst. Under en följd av år har vi haft underskott i bytesbalansen, och det väntas enligt finansministerns utsago fortbestå. Vad man så gärna vill glömma är en gammal nationalekonomisk sanning att export och import är två sidor av samma sak, dvs. utrikeshandeln, och att exporten har importen till förutsättning i mycket hög grad. Man vill också gärna glömma att ett lands exportöverskott ofta är ett annat lands importöverskott, varav följer att konkurrensen är utomordentligt hård mellan länderna när det gäller att söka hålla uppe den egna exporten. Det är sant att vi i reservationen pekar på nuvarande statliga åtgärder att underlätta exportfinansieringen, dvs. genom AB Svensk exportkredit och exportkreditnämnden, väl vetande att exportfinansieringen i långt högre grad sker via privata insatser i en mängd former än via statliga. Vi här i riksdagen sysslar emellertid rent konkret i första hand med de statliga organen, och det är alltså nödvändigt att anknyta just till deras verksamhet. Vi är likväl ännu oförhindrade att röra vid mera allmänna näringspolitiska åtgärder att främja exporten, om vi finner detta påkallat. Och det gör vi nu. Jag kan peka på många andra områden, där näringspolitikens allmänna riktlinjer tagits upp till diskussion av oss i samma syfte som nu, t.ex. i fråga om valutapolitiken avseende valutaregleringen, varvspolitiken, jordbrukspolitiken, dubbelbeskattningsavtal, investeringar i främmande länder, bl.a. u-länder för att bara nämna några exempel. Vad det nu gäller är frågan om kreditgivningens roll vid exportaffärer. Därvid kommer man inte långt med att säga att man skulle önska att kreditgivning inte borde vara ett konkurrensmedel i internationella affärer. Det är den inte desto mindre — i all synnerhet i andra länder och i utländska företag som är kapitalstarka och kan lämna kredit både till stora belopp och på lång sikt. Vi måste emellertid på exportmarknaden vara med i leken och hålla god min även i elakt spel trots ati vi inte är lika kapitalstarka som många andra. Eljest löper vi risken att på längre sikt slås ut ur marknaden. Vi syftar alltså vidare än till enbart översyn av de båda statliga eller halvstatliga institutionernas verksamhet. Även om vi, som vi säger i slutet av reservationen, finner det föreligga skäl att granska kreditgivning, regler och praxis för dessa statliga organs verksamhet, är det också anledning att se längre. Vi pekar liksom motionärerna på frågan om s.k. förhandsbesked, varom både Exportföreningen och AB Svensk exportkredit uttalar att dessa är förenade med problem, och rent principiellt ställer de sig inte avvisande till att man söker sig fram till en lösning av problemen. Mindre och medelstora företag är förmodligen de som mest skulle behöva stöd av de ifrågavarande statliga organen. Storbolagen är i regel i stånd att tack vare sina kanaler och kapitalresurser lösa en hel del av de problem som här är aktuella. Till slut, herr talman, är det anmärkningsvärt hur liten volymen av utestående exportkrediter är i förhållande till vårt lands stora export. Endast i fråga om varvsindustrin rör det sig om några större belopp. För industrin i övrigt utestod, vilket också säges i utlåtandet, den 31 augusti 1969 bara 230 miljoner kronor av en årlig totalexport av ca 25 000 miljoner kronor, dvs. 1 procent. Skulle vårt lands totala exportkreditgivning röra sig om så små belopp, får man säga att det verkligen är snälla betalare i utlandet. Men nog kunde enligt vår mening exporten främjas effektivare än nu är fallet, och nog är det i dagens läge motiverat att man observerar denna fråga och tar ett initiativ. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! De motionsyrkanden som behandlas i bankoutskottets utlå tande nr 40 om översyn av exportfinansieringen har behandlats här i kammaren de två senaste åren. Motionerna har vid båda tillfällena avslagits av riksdagen. Efter utskottets uppfattning innehåller årets motioner inte något nytt material.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

Herr talman! Jag skall be att få säga några få ord med anledning av första lagutskottets utlåtande nr 42 beträffande motionerna om en demokratiskt uppbyggd organisation av svenska kyrkan. Jag får kanske börja med en ren obetydlighet och tala om »den lilla bokstavens betydelse» på första raden i detta utskottsutlåtande. Om man i orden »herr Sveningsson» byter ut bokstaven i mot bokstaven u får man fram en annan aktad ledamot av denna kammare, som i själva verket är den som står som första namn under denna motion. De som har tagit del av sakfrågan i utlåtandet kan konstatera att det i detta ärende varken finns en majoritet eller en minoritet, utan där är vi överens. Vi har skilda meningar på en punkt, nämligen värderingen av tiden i sammanhanget. I den mycket lärorika reciten i utskottsutlåtandet kan man inhämta hur frågan om ett sådant här organ har varit aktuell i diskussionen under många år.

På den punkten förefaller det mig som om vi även inom uiskottet är helt överens, Vi noterar med viss tillfredsställelse att en kyrkomötesmotion har vidarebefordrats av Kungl. Maj:t för utredning, och det är väl inte mycket att säga om den saken. När utskottet dessutom sagt att frågan bör ytterligare övervägas har det menat att tidsfaktorn bör övervägas.

Jag föreställer mig att Kungl. Maj:t fick detta beslut i slutet på förra året, men Kungl. Maj:t tog lång tid på sig. Inte förrän den 28 september vidarebefordrades kyrkomötesbeslutet till en utredning. Det är möjligt att denna handling kommit längst ned i ett statsråds pappershög, och då är väl inte mycket att säga om dröjsmålet. För säkerhets skull har vi velat framhålla att det i detta sammanhang är betydelsefullt = att - förhandlingsorganet finns, innan frågan börjar närma sig sin slutliga lösning.

Herr talman! Jordbruksutskottets utlåtande nr 30 berör utbildningen för en grupp människor som fram till nu har varit rätt vanlottade när det gäller den typ av utbildning som de flesta i samhället numera har möjligheter att få. Det är här fråga om personer som yrkesmässigt sysslar med travoch galopphästar. Det rör sig om inemot 10 000 människor enbart inom travsporten som på ett eller annat sätt har sin utkonrist genom skötsel och vård av hästar. Det är en lågavlönad grupp, som numera i stor utsträckning rekryteras från större städer och tätorter. Tidigare var rekryteringsbasen befolkningen på landsbygden — lantbrukarna och lantbrukarsönerna kom in till tävlingsba norna och tog hand om djurmaterialet. Som jag sade har detta förändrats, och nu är rekryteringsbasen en helt annan. Denna fråga har aktualiserats därför att motionärerna funnit det anmärkningsvärt att mindre grupper i samhället åtnjuter bra och allsidig grundutbildning, medan en sådan här stor grupp tragiskt nog ställs utanför. Utskottet hänvisar visserligen till de kurser som ges på Flyinge och framhåller att personal inom hästsporten kan få sin utbildning där. På Flyinge finns 16 platser. Det har sagts att man kan fördubbla kurserna, vilket skulle innebära att 32 personer per omgång kunde få sin utbildning, medan tiotusentals människor behöver utbildas. Dessutom tycker jag att det är felaktigt att man i de norrländska länen, där man så hårt kämpar för lokaliseringsstöd och för att folk skall stanna kvar och där det ändå finns 10—12 travbanor, inte ser till att det i dessa travbanor byggs in yrkesskolor så att ungdomar kan få sin utbildning där. Nu måste de resa till Flyinge i Skåne. Jag tycker en sådan utveckling är barock, men den är faktiskt konsekvensen av det resonemang som här förs ifrån utskottets sida. Jag tycker att problemet borde tas under noggrant övervägande. Hästsporten ger staten ungefär 100 miljoner kronor per år i skattemedel, och då borde väl ändå en del av dessa pengar kunna disponeras för att täcka kostnaderna för en yrkesutbildning. Vid utskottsbehandlingen har det påståtts att hästsporten är en exklusiv sport. Den skall vi inte lägga oss i, utan den får utövarna sköta själva. Jag kände mig den gången föranlåten att påstå att ett sådant uttalande vittnar om att vederbörande ledamot inte har varit på en travbana och sett hur det går till. Hästsporten är en mycket bred och folklig sport, som alla kategorier av människor har glädje och trevnad av. När jag påstår att det behövs en ordentlig yrkesutbildning, stöder jag mig delvis på de remissutlåtanden som har kommit in. Det är en märklig samling dokument, som huvudinstansen för remissförfarandet, nämligen lantbruksstyrelsen, noga har undvikit att referera till. För att ni som nu skall gå att besluta om detta genom er röstning någorlunda skall få ett begrepp om vad remissinstanserna har sagt vill jag utan att därmed trötta er anföra några brottstycken ur remissutlåtandena. Redan i reservationen har angivits vad Svenska lantarbetarförbundet säger.

Jag skulle kunna räkna upp den ena remissinstansen efter den andra. Det finns 10—13 liknande remissyttranden. När sedan lantbruksstyrelsen skall sammanfatta det hela hänvisar den trots allt till kurserna vid Flyinge och säger att där skall grundutbildningen ske. Jag tycker faktiskt att det är litet tragiskt för dem som berörs av det och för hela verksamheten att vi inte kan lösa detta problem på ett tillfredsställande sätt. Jag kan tala om att det har rapporterats till mig från veterinärhögskolan att tränare söker sig dit och ber att få delta i studenternas kurser i bl.a. anatomi. Tränarna saknar nämligen utbildning. Om kammarledamöterna tror att det här är en enkel sak, någonting som vem som helst kan sköta, så vill jag ta er ur villfarelsen genom att berätta vad ingenjörerna vid SAAB — de som tillverkar flygplanet Viggen — sade när de fick se en ultrarapidfilm visande en travhäst i full aktion och fick reda på de krafter som därvid mätts upp. »Det är inte möjligt», sade de, »det går helt enkelt inte att ha det på det sättet. Skulle vi konstruera Viggens landningsställ på det viset så kraschade det.» När en häst travar är det oerhörda krafter i verksamhet. Hoven slår i marken med en hastighet som uppgår till ungefär 100 kilometer i timmen. Där blir det en duns, och så står den absolut stilla. Och så säger man: Här behövs strängt taget inte någon utbildning! Ett annat exempel: Tror ni att Joakim Bonnier låter en traktorskötare »Serva» sin racerbii? Jag ser att ni drar på munnen — ja, jag skulle tro att han absolut inte tillåter något sådant. Men i det här fallet sägs det beträffande dessa gossar som kommer från storstadsområdena och som inte har någon hum om hästar: »Är de intresserade, så skicka dem till Flyinge. Där finns 16 platser till förfogande.» Jag tycker nog att det är en rimlig begäran att någon bör få titta på det här och komma med ett förslag om hur en inbyggd yrkesutbildning skall kunna anordnas i anslutning till de anläggningar som finns. Där förfogar man ju över kvalificerade veterinärer och annan personal som kan hjälpa till med undervisningen. Flyinge kan naturligtvis ha sitt värde, och jag har bedömt saken så att där bör lantbruksstyrelsen — och framdeles skolöverstyrelsen, som skall överta verksamheten — anordna vidareutbildningskurser för dem som vill kvalificera sig ytterligare i yrket. Grundutbildningen skall emellertid vara förlagd så nära hemorten som möjligt. Herr talman! Det finns naturligtvis åtskilligt att tillägga, men jag vill nöja mig med att vädja till kammarens ledamöter att stödja det här projektet, så att den grupp jag talat om genom dagens beslut ges möjlighet till den grundläggande utbildning som dessa ungdomar för närvarande inte kan få.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

Herr talman! Som motionärerna i denna fråga framhåller har under senare år intresset för hästsporten ökat mer och mer.

Ibland orsakar dessa klubbar besvär och bekymmer för värdkommunerna. I min hemstad har vi haft sådana problem. Samtidigt finns det all anledning att uppmuntra den i hög grad av flickor omfattade hästsporten — flickorna har ju inte så många sportgrenar att ägna sig åt, och de är i allmänhet mycket intresserade av hästar — och man bör också observera den fostrande inverkan för stadsbarnen som umgänget med och vården av hästarna medför. Det största problemet med hästhållningen är just bristen på utbildade hästskötare, det håller jag helt med herr Höbinette om, Därom är vi också överens inom utskottsminoriteten. Hästen är ett ömtåligt material att handha — säkerligen som sagt mycket ömtåligare än herr Bonniers racerbilar — och man kan inte undgå att konstatera att det ofta förekommer klar vanvård av värdefullt hästmaterial. Ur ren djurskyddssynpunkt finns därför all anledning att understödja utbildningen av hästskötare och stallpersonal. Förr skedde ju en omfattande utbildning av hästvårdare inom armén, som nu emellertid är avhästad. Vidare var en stor del av våra invånare uppfostrade på landet med hästen som vän och arbetskamrat. Där har nu hästen ersatts av traktorn. Samtidigt som sålunda hästhållandet ökar saknas därför kunniga och utbildade hästvårdare och instruktörer alltmer. Därom är vi också överens. Motionärerna menar att en utredning bör igångsättas om en direkt yrkesutbildning av tränare och stallpersonal för hästar. Utskotismajoriteten åberopar den av lantbruksstyrelsen bedrivna utbildningen vid statens hingstdepå och stuteri i Flyinge i Skåne och den översyn av kursprogrammet som lantbruksstyrelsen säger sig ha påbörjat. Att denna skulle omfatta utbildningens organisation, omfattning och innehåll är emellertid inte utsagt. Under hand har vi emellertid blivit upplysta om att denna översyn kan komma att omfatta inte blott omläggning av kursprogrammet utan även utvidgning av antalet kursdeliagare och av antalet kurser samt frågan om förläggande av kurser till platser där behov föreligger av sådana kurser. Vi som stöder reservationen 2 har förutsatt att så sker och att utbildningen siktar på just den personal som i sin yrkesutövning använder hästen som redskap. Vi förutsätter även att lantbruksstyrelsen framlägger förslag om sådan utvidgning av kursverksamheten, att motionärernas önskemål fortare nås än om en särskild utredning skulle tillsättas för att ta upp frågan till behandling. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservationen 2 vid utlåtandet.

Herr talman! Herr Höäbinette vädjar om stöd för sin reservation, men han talar som om det inte skulle förekomma någon som helst kursverksamhet på detta område. Det har kanske inte varit någon fullödig kursverksamhet, men kurser för det här ändamålet togs ändå upp på lantbruksstyrelsens kursprogram för år 1946. I denna fråga föreligger i själva verket inte så stora motsättningar som det kan förefalla på grund av det förhållandet att två reservationer har fogats till utskottets utlåtande. Inom utskottet är vi helt eniga om behovet av utbildning för tränare och för stallpersonal. Att utskottsmajoriteten ändå inte anser det behövligt att begära en utredning — vilket herr Häbinette föreslår i sin reservation beror helt och hållet på, som herr Skårman också har påpekat, att en översyn inom lantbruksstyrelsen redan är på gång. I reservationen 1 hänvisas inledningsvis till att Lantarbetareförbundet har ansett i likhet med motionärerna att en utbildning på detta område behövs. Förbundet framhåller att det för närvarande saknas en direkt fast och tillfredsställande utbildning för denna yrkeskategori och att det är av högsta angelägenhetsgrad att denna bristfällighet snarast bringas till sin lösning. På den punkten råder inga delade meningar. Därefter säger emellertid reservanterna: »Lantbruksstyrelsen däremot hänvisar till den kursverksamhet som finns vid statens hingstdepå i Flyinge och anser att den begärda utredningen inte är påkallad.» Jag tycker att reservanterna skulle kostat på sig att ta med allt vad lantbruksstyrelsen anfört, när de ändå citerar den. På utlåtandets första sida heter det nämligen: »Ämbetsverket erinrar om de kurser i hästskötsel som anordnas inom ramen för lantbrukets kursverksamhet vid statens hingstdepå och stuteri i Flyinge.

Det är dem hela frågan gäller, och det finns väl inte 10 000 personer av denna kategori. Herr Häbinette har nog därvid räknat med även andra som är berörda av denna fråga. När det gäller reservationen 1 anser utskottsmajoriteten att det icke är av behovet påkallat att en utredning kommer till stånd. Beträffande reservationen 2 kan man enbart vara litet förvånad, Vid voteringen i utskottet var mittenpartiernas ledamöter på samma linje som de moderata.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
Herr talman! Jag råkade säga under utskottsbehandlingen att vissa uttalanden som gjordes där vittnade om en viss okunnighet. Det fick jag tillbaka flera gånger om under hela behandlingen, men det skall jag inte gå in på nu, herr Augustsson. Men det är ingen tvekan om att det remissyttrande från lantbruksstyrelsen som nu åberopas är en smula förlegat. Jag kan inte hjälpa att när lantbruksstyrelsen talar om att anordna kurser i handhavandet av hästar vill jag åberopa vad jag sade nyss om kontakterna med SAAB och de verkliga krafter som är i verksamhet. Detta har utvecklat sig mycket snabbt till någonting som jag tror att herrarna i lantbruksstyrelsen inte riktigt hänger med på. De lever kvar något litet i det gamla tänkandet och säger att de skall ordna kurser. Två gånger 16 skall få plats, och lantbruksstyrelsen skall försöka bekantgöra att dessa kurser finns. Det står alltså t.o.m. att det är så svårt att få folk till kurserna att man måste bekantgöra var de äger rum. Då förstår kammaren väl att det är något galet i det hela. Det har sagts att lantbruksstyrelsen nu skall göra en översyn. Jag vill tala om att jag har varit i kontakt med de herrar som skall göra denna översyn. Det har visat sig att de inte skall göra en översyn i den bemärkelse vi menar. De kommer inte att försöka se över detta område och få in ämnena i yrkesundervisningen, utan de ser över det redan befintliga kursprogrammet. De skall naturligtvis ändra på det något. Den diskussion som här förs är nog en spark framåt. De som skall göra översynen har väl öron, så att de något kan höra vad som rör sig i tiden. Jag tror emellertid inte att man helt skall förlita sig på en sådan översyn, som herr Skårman och herr Augustsson tycks göra, Den kommer nog inte att tjäna det avsedda syftet, nämligen att få till stånd en grundläggande och god utbildning för alla de ungdomar som fortsättningsvis yrkesmässigt kommer att vara knutna till sporten. Herr Augustsson tvivlar på min uppgift om 10 000 personer. Jag skall be att få bjuda på en bilskjuts ut till Solvalla, så kan vi föra ett litet resonemang med de herrar som verkligen känner till hur många som är knutna till detta. Då kan herr Augustsson kanske bli något mera övertygad om riktigheten av denna uppgift. Det är nämligen inte bara på travbanorna, där vederbörande syns och hörs, som det finns personal. Det finns en oändlig massa hästuppfödare, herr Augustsson, ute i landet. Att jag har fått ett nymornat intresse för denna fråga beror på att min granngård köptes av en hästuppfödare. Han har nu hållit på med denna verksamhet några år, och jag har därigenom fått litet inblick och vet något om vad som behövs. Dessa människor är kanske inte medräknade i den statistik som herr Augustsson åberopar, men räknar man också dem så blir det många. Jag tror inte att de grabbar — det finns också flickor — som arbetar med dessa objekt åker ned till Flyinge och sätter sig på en av lantbruksstyrelsens kurser. Men skulle det finnas en inbyggd yrkesskola ute vid Solvalla eller vid travbanan utanför Eskilstuna, åkte de dit. Då kunde de där samtidigt med praktiskt arbete få en teoretisk undervisning som så småningsom skulle kunna leda fram till vad jag strävar efter, nämligen en licens. Innan en uppfödare eller travtränare tar någon i sin tjänst, skulle denne visa svart på vitt på att han genomgått en grundläggande yrkesutbildning och är berättigad att sköta dessa djur. Som det är nu får man ta vem som helst som kommer ut och säger sig ha intresse för detta arbete. Det finns ju ingenting annat att gå efter. Jag vill komma bort från det systemet och komma fram till någonting som jag anser vara riktigare, nämligen ett betyg eller en licens, så att man vet vad vederbörande går för när han anställs. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen 1.

Herr talman! Det är riktigt som herr Häbinette säger, att han uttalade sin dom över en del i utskottet såsom varande okunniga. Han säger sig inte vilja fortsätta här i kammaren med denna uteslutningsmetodik, enligt vilken var och en som inte hyllade herr Häbinettes åsikter i denna fråga förklarades som okunnig. Icke desto mindre kunde han få med en litet inlindad dom av samma innehåll. Tack så mycket för det! Jag vill inte som herr Häbinette — när han önskar ökad kursverksamhet, liksom vi alla — misstro lantbruksstyrelsen till den milda grad, att den inte skulle kunna göra denna översyn på ett riktigt sätt. Har vi den misstron, skulle väl heller inte lantbruksstyrelsen få handha utbildningen över huvud taget, och då kommer vi in på andra frågor. Jag finner inte anledning att ändra mitt tidigare yrkande utan vidhåller min tillstyrkan av utskottets utlåtande.

Herr talman! Att jag blandar mig i den här debatten beror på att jag kommer från en bygd där travsporten och travhästuppfödningen har mycket stor betydelse och där vi ser från hästägarnas synpunkt på utbildningen av hästkunnig stallpersonal. Herr Höäbinette betonade i sitt anförande den starka utveckling som ägt rum på detta område. För 30—40 år sedan rekryterades hästkarlarna, som vi kallar dem, från jordbrukarnas egna led. Bondpojkarna växte upp i intimt kamratskap med hästen. Man fick så att säga hästsinne. Hästintresset låg i blodet, och det följde med under uppväxtåren. Det blev ett kamratskap mellan människan och hästen som i många fall låg mycket djupt. Nu har det blivit på ett helt annat sätt. Såsom här har sagts rekryteras nu stallpersonalen från städer och andra tätorter, och de människor som kommer ut på de olika travbanorna och till de olika hästägarna har inte samma sinne och intresse som var vanligt tidigare. Vad som erfordras är en grundutbildning för hästpersonal. Det räcker inte med några kortare kurser. Man behöver en grundutbildning för att få dessa människor så väl som möjligt insatta i det mycket känsliga och krävande arbete som de måste utföra, och det uppnår man inte på några korta veckor med tillfälliga kurser. Varför kan inte grundutbildningen läggas i anslutning till travbanorna? På det sättet finge man en levande kontakt med verksamheten dag för dag, och ungdomarna finge följa verksamheten på ett helt annat sätt. Jag tror att det vore en mycket lycklig lösning. Vi läser i tidningarna och ser i TV ibland att det förekommer en hel del oskick vid travbanorna. Vi hör talas om spödrivning och misshandel av hästarna i loppen. Det är någonting som kanske ofta sker av rent oförstånd och av ren okunnighet — de människor som har åtagit sig att köra i dessa lopp besitter inte nödiga kvalifikationer härför. Jag vill betona att detta också är en djurskyddsfråga. Det gäller här att se till att man utbildar människor till att kunna sköta ett levande material och sköta det på ett sådant sätt att onödigt djurplågeri undviks. lerna och att således också dessa byggnader skulle bliva statsbidragsberättigade.

Herr talman! I motionsparet I: 854 och II: 945 har motionärerna hemställt om en översyn av statsbidragsbestämmelserna till lantbrukets yrkesskolor. Vi har uttalat oss för ett nytänkande på detta område. Således är det önskvärt att hela skolanläggningen, även skoljordbruk och ekonomibyggnader, blir statsbidragsberättigad. Motionärernas huvudmotiv är att förbättra undervisningen vid jordbrukets yrkesskolor. Vi är av den uppfattningen att en välutbildad jordbrukarkår är en av grundförutsättningarna för ett ännu mer effektivt jordbruk. På utbildningssidan brukar enighet kunna uppnås. 1960 års jordbruksutredning var helt överens på denna punkt, och målet sattes högt. Vi vet i dag att strukturrationalisering pågår inom jordbrukets yrkesskolor. Mindre skolor läggs ner och större skolenheter skapas. Vi vet också att specialutbildning måste ske regionvis, att den sammanlagda utbildningstiden ökar liksom den praktiska delen av utbildningen måste göra, då tillgången på praktikplatser reduceras, och att antalet elever från icke jordbrukarhem ökar. Det förväntas ju att landstingen även i fortsättningen skall vara huvudmän för jordbrukets yrkesskolor. Men landstingen har som bekant andra stora och tunga uppgifter, som kräver den största delen av budgeten. Vi motionärer har den uppfattningen att förbättrade statsbidragsmöjligheter skulle vara en värdefull stimulans för landstingen att hålla en hög standard på jordbrukets yr kesskolor. Vi tycker oss också skymta ett fördelningsproblem här: om en stor del av svenska folket koncentreras till tre storstadsregioner, förefaller det motionärerna rimligt att även den delen av svenska folket i högre grad bidrar till utbildningen av morgondagens jordbrukare. Lantbruksstyrelsen säger att skoljordbruk i princip bör vara ekonomiskt bärkraftiga enheter. Jag anser det vara orealistiskt att tro, att ett undervisningsjordbruk skall kunna bära alla de kostnader som belastar en dylik företagsenhet. Ett skoljordbruk bör ju ligga minst två steg före det konventionella jordbruket. Ännu återstår mycket att förbättra på inomgårdsrationaliseringens område, och där skall skoljordbruken gå före. Vi motionärer har blivit styrkta i den uppfattningen att vi är ute i ett angeläget ärende genom vad som sades vid lantbruksstyrelsens årliga rektorskonferens. Kontentan av denna konferens är att utvecklingen går mot en längre utbildningstid och att lantbruksskolan behöver större resurser. I lantbruksstyrelsens yttrande sägs att en teknisk översyn av statsbidragsbestämmelserna skall ske i samband med gymnasieskolreformen. Låt mig till sist uttala förhoppningen att denna översyn inte skall dröja alltför länge, och att resultatet skall gå i en positiv riktning för jordbrukets yrkesskolor.

Herr talman! Med hänsyn till omfattningen av det ärende som avses i Kungl. Maj:ts proposition nr 142 angående förvärv av aktier i AB Kabi och Apoteksvarucentralen Vitrum Apotekare AB hemställer jag, att kammaren måtte medge att tiden för avgivande av motio

Herr talman! För vartdera av de val, som skall förrättas vid detta plenum, ber jag att få avlämna gemensamma listor, en för varje val. Listorna har godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen, och varje lista upptar namn på så många personer, som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Herr Richardson har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han avser att låta utfärda sådana bestämmelser, att de personer utan studentexamen eller motsvarande studiekompetens, som erhållit rätt att skriva in sig vid universitet och läsa vissa ämnen i begränsad omfattning, också skall få möjlighet att studera till en fullständig grundexamen. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Den rätt till studier vid universitet som herr Richardson åsyftar infördes på försök den 1 juli i år. Detta skedde på förslag av kompetensutredningen. Jag betraktar denna försöksverksamhet som ett betydelsefullt steg mot ett förverkligande av principen att de faktiska och inte de formella förutsättningarna skall vara avgörande för rätten att bedriva högre studier. Av vad jag sagt framgår att försöksverksamheten med vidgat tillträde till utbildning vid universitet börjat helt nyligen. Under de få månader som försöksverksamheten bedrivits har ännu inga erfarenheter vunnits. Det är därför för tidigt att redan nu överväga en utvidgning av försöksverksamhet till flera ämnen eller till studier för mer än 60 poäng. Jag räknar med att kompetensutredningen noga följer försöksverksamheten och snarast möjligt redovisar de erfarenheter som vinns och de förslag som föranleds därav.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Jag vill genast instämma i att försöksverksamheten har pågått alltför kort tid för att man skall kunna dra några säkra slutsatser. Jag skulle heller inte ha tagit upp denna fråga redan nu, om det inte vore så att man — alldeles oavsett vilka resultat försöks verksamheten kommer att ge — kan ställa sig tveksam till en del moment i själva förutsättningarna för försöken. Jag kan inte se att det finns några bärande skäl till att den studerande som med framgång läst till 60 poäng inte utan vidare skall få läsa ytterligare — självfallet under förutsättning att han har de förkunskaper som krävs för ämnet i fråga. Den som klarat av en halv examen har ju därmed inte bara dokumenterat sin studieförmåga utan också skaffat sig både studievana och värdefulla kunskaper för vidare studier. Låt mig ta ett konkret exempel. Den som har läst in 60 poäng i psykologi och statistik har rimligtvis oändligt mycket större möjligheter än den som inte gjort det att fortsätta och läsa 20 poäng i pedagogik — självfallet under i övrigt lika omständigheter. Jag kan således inte finna några rimliga skäl till den här begränsningen, och statsrådet Moberg har heller inte anfört något i sitt interpellationssvar. Jag kan heller inte riktigt förstå den tankegång som ligger bakom uttalandet i svaret, att försöksverksamheten innebär »ett betydelsefullt steg mot ett förverkligande av principen att de faktiska och inte de formella förutsättningarna skall vara avgörande för rätten att bedriva högre studier». Frågan är väl om man över huvud taget skall bedriva försöksverksamhet med principer. Personligen tycker jag det bör vara en självklar princip, att den som har faktiska förutsättningar också skall ha rätt att bedriva de studier han önskar. En annan sak är sedan vilka krav på förkunskaper man faktiskt skall uppställa för de olika ämnena, och det kan man kanske behöva utprova i praktiska försök. En annan sak är också frågan om hur meriterna skall vägas, om det inte är fritt tillträde till en utbildningslinje och en gallring måste företas bland flera sökande. Ännu en fråga gäller behörigheten till ett yrke. De rigorösa kraven på förkunskaper för universitetsstude rande som hittills gällt måste ses mot bakgrunden av att universiteten ju faktiskt länge fungerat som ett slags yrkesutbildningsanstalter för statens ämbetsmän; examina har i stor utsträckning varit just ämbetsexamina. Det är väl mot den bakgrunden man får se kraven på s.k. allmänbildning, som man menat att studentexamen skulle vara en garanti för. Det finns alltså, tycker jag, goda skäl att ställa sig frågande inför en del av de här bestämmelserna. Man kan också fråga sig vilka motiv som ligger bakom kraven på att både ha uppnått en viss ålder — 25 år — och ha varit yrkesverksam en viss tid — 5 år. Skulle det inte kunna räcka med att ett av de villkoren var uppfyllt? Statsrådet Moberg förklarade i sitt svar, att inga erfarenheter har vunnits under de få månader som försöksverksamheten har bedrivits. Att erfarenheter beträffande studieresultaten inte har vunnits är helt naturligt, men nog borde man väl när mer än halva terminen har gått kunna veta något om vilket intresse som har visats, alltså hur många det är som har utnyttjat de nya möjligheterna. Även om man kan ställa sig frågande inför ett och annat i de nya bestämmelserna bör det dock noteras, att den generösare attityd som kommit till uttryck är glädjande. Det talas mycket om utbildningsorättvisorna i samhället, och man tänker väl då oftast på de hinder av ekonomisk och geografisk art som försvårat eller omöjliggjort högre studier för många äldre. Men det bör också observeras, att det finns orättvisor av annat slag, och det finns särskild anledning att beröra det i det här sammanhanget om än ytterst kortfattat. Under hela efterkrigstiden har det rått knapphet på platser i realskolor, flickskolor, gymnasier och liknande skolor. Denna knapphet har betingats av brist på lokaler och lärare och har lett till att tusentals ungdomar varje år vägrats tillträde till högre skolor. Det är i de fallen alltså inte olyckliga yttre omständigheter som har stängt dem ute från högre utbildning utan en bristfällig planering från myndigheternas sida. En annan kategori som också har anledning att känna sig missgynnad jämfört med dagens skolungdom utgörs av alla de f.d. elever som på grund av rigorösa, stelbenta och ofta rent av obarmhärtiga flyttningsoch examensbestämmelser kuggades ut ur skolan. Det rör sig verkligen inte om något litet antal. Mot bakgrunden av att motsvarande skolor — alltså även gymnasiet — nu är examensfria framstår dessa personer som än mera missgynnade. Allt detta talar, herr talman, för en generös och okonventionell attityd gentemot dem vilka inte har den formella kompetens som av tradition gällt men som givetvis är en rätt godtyckligt vald kompetensnivå, vars reella innehåll för övrigt kan variera från tid till tid.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till statsrådet Mobergs svar och kanske inte minst till herr Richardsons inlägg. Eftersom jag är med i kompetensutredningen tycker jag att jag har anledning att säga några ord i anslutning till herr Richardsons propå. Det finns ju här en stor principfråga, herr Richardson, som man måste ta ställning till först och främst, och det är vilken bredd på utbildningen man vill ha som bakgrund till någon form av akademisk examen. Riksdagen har, enhälligt såvitt jag vet, fastlagt att de som ägnar sig åt högre studier skall ha den bredd på utbildningen som gymnasiet ger. Ett av huvudskälen till det är, såvitt jag förstår, att vi inte vill ha enögda specialister utan personer som förutom den högre utbildningen också erhållit en bred grundutbildning. Det har kommit till uttryck i många sammanhang — när vi diskuterat miljövårdsproblemen, humanisternas bris tande kunskaper i tekniska ämnen, teknikernas bristande kunskaper i humanistiska ämnen osv. Detta är en viktig princip, och jag tycker att den har starkt fog för sig även i framtiden. Emellertid är det faktiskt inte så — och har inte varit det under många år — att en fullständig studentexamen anses helt avgörande; dispens ges ju sedan ganska många år tillbaka för dem som har examen i ett visst antal ämnen — sammanlagt fem stycken.

Det förhåller sig alldeles ostridigt så, och detta är skälet till att kompetensutredningen före huvudbetänkandet avlämnade det delbetänkande som Kungl. Maj:t glädjande nog tog fasta på. Där ställs ytterst små formella krav på vederbörande, och man har verkligen skäl att följa upp försöksverksamheten. Det finns kanske risk för att många överskattar sin egen förmåga. Hur det är med den saken får väl bedömas när försöksverksamheten kommit en bit på väg. Jag tycker alltså att det inte är helt rättvisande, när herr Richardson talar om absoluta trösklar. Det finns faktiskt numera ett någorlunda smidigt förfarande. Om vi gör till en huvudprincip att låta alla få tillträde till högre studier, dvs. att egentligen inte ställa några krav på bred kunskap, så har vi därmed också frångått det önskemål som vi tidigare haft, nämligen att de universitetsstuderande skall förvärva en bred bakgrund. Herr talman! Jag har gärna velat anlägga dessa synpunkter på problemet.
Herr talman! Jag har i och för sig ingen anledning att lägga mig i en debatt mellan företrädare för moderata samlingspartiet och folkpartiet, en debatt som uppstått till följd av ett interpellationssvar från min sida. Det är alltid lika intressant att få avlyssna sådana debatter, men jag vill i alla fall göra ett par påpekanden med anledning av vad herr Richardson sade i sin kommentar till mitt svar.

Ja, vi tillsatte ju kompetensutredningen för att finna formerna för denna mer okonventionella och generösa inställning. Kompetensutredningen innehåller som bekant representanter för de fyra stora politiska partierna. När utredningen framlade ett första förslag till vad den helt riktigt kallade ett försök, fann vi det i regeringen självklart att till hundra procent följa utredningen i det första trevande försöket. även herr Richardson får väl hålla med om att det måste finnas kvar någon form av bestämmelser också i framtiden, när det gäller rätten att studera på högskolenivå; visserligen går förändringarna och omvärderingarna fort, men jag förmodar att herr Richardson instämmer i att man måste ha någon form av bestämmelser. Då är det rätt väsentligt att vinna en del erfarenheter, innan man ändrar gällande bestämmelser. Den generositet som herr Richardson efterlyser kommer statsmakterna att visa de ungdomar och de vuxna som inte fick eller tog chansen att skaffa sig den formella behörigheten. Skulle det visa sig, herr Richardson, att någon eller några personer — innan kompetensutredningen är klar med sitt huvudförslag, som måste innehålla mer definitiva bestämmelser på den här punkten, vilket jag antyder i svaret — skaffar sig 60 poäng och sedan vill gå vidare, får de inlämna en ansökan om rätt att fortsätta utbildningen. Jag har tidigare framhållit och förre chefen för utbildningsdepartementet har = också sagt att en sådan anhållan kommer att behandlas med all tänkbar generositet. Formellt kan det bli tal om en individuell dispens. Jag är övertygad om att inga av dem som nu påbörjat denna utbildning skall behöva studera med känslan av att de icke kan fullfölja studierna till det mål som de egentligen föresatt sig att nå. För det andra frågade herr Richardson om jag inte kunde redovisa några erfarenheter av vad som skett under de gångna månaderna. Vi har tagit in vissa uppgifter — det rör sig om drygt 500 personer, som nu i höst påbörjat studier enligt de nya reglerna. Vi kan konstatera att det här liksom i många andra fall gäller förhållandevis unga människor. Erfarenheterna liknar i detta avseende ganska mycket dem vi har gjort i de kommunala vuxenskolorna, som ju häromåret fick statsbidrag till hundra procent; det är här som där i första hand unga människor som gett sig på försöket. Om man studerar yrkesfördelningen bland dessa personer, finner man att det är påfallande många med förhållandevis god teoretisk grundutbildning som påbörjat studier. Det är ett fåtal med bristande formell kompetens i den meningen, att de bara har den gamla folkskolan i botten. I regel rör det sig om personer som minst avlagt realexamen och som nu tagit chansen. Ser man för det tredje på vilket syfte de har med dessa studier, så visar en verkställd enkät att majoriteten syftar till att komplettera sina kunskaper inom det yrke eller det yrkesområde där de nu arbetar. Jag tycker att detta är informationer, som det är väsentligt för kompetensutredningen att diskutera och fundera på. De visar nämligen vad så mycket annat visat — att det ofta är just de personer som vi vill ge en chans och en möjlighet som lyser med sin frånvaro i våra strävanden när vi ökar möjligheterna för de vuxna att skaffa sig en bättre utbildning.
Herr talman! Jag instämmer med statsrådet Moberg i att det självfallet behövs vissa bestämmelser om förberedande studier för rätt att ägna sig åt universitetsstudier. Vad som föranledde min fråga var emellertid den enligt min uppfattning bristande logiken i det resonemang som ligger bakom bestämmelsen att dessa studerande bara får läsa en halv examen. Herr Wallmark sade att man vill undvika enögda specialister. Jag delar självfallet den meningen, men då frågar man sig: Vem är mest enögd, den som läser 60 poäng och slutar eller den som fortsätter till 120? Den grundläggande frågan är just, vilken logik som ligger bakom detta stopp vid en halv examen. Jag menade också att det fanns alldeles speciella förhållanden nu i skarven mellan en examensskola som vi haft tidigare med absoluta betyg — i den mån de nu har varit absoluta — och en examensfri skola. Risken finns enligt min uppfattning att många som tidigare kuggats ut har kommit i en oförtjänt orättvis ställning i detta avseende i jämförelse med den nuvarande elevgruppen. Ett annat problem som hänger samman med denna fråga är också, som jag antydde, frågan om examensrätt oeh behörighet till vissa speciella ämbeten.

Herr talman! Herr Nilsson i Kungsängen har frågat mig om jag vid prövningen av SJ:s förslag till höjda fraktsatser och därmed sammankopplade bilskatteproblem vill beakta konsekvenserna för näringslivet och dess lokalisering till glesbygder med stora avstånd. Herr Nilsson har vidare frågat mig om jag vill överväga utvägen att genom sänkta biljettpriser åstadkomma vidgad service åt allmänheten och ökade inkomster åt SJ. Som svar på frågorna vill jag anföra följande. SJ:s förslag om vissa taxeändringar har nyligen ingetts till Kungl. Maj:t och bereds f.n. inom kommunikationsdepartementet. Jag vill därför begränsa mig till att konstatera följande. Taxeförslaget är betingat av inträffade kostnadsökningar, främst på lönesidan. Vid den taxehöjning som företogs den 1 juni i år kunde man endast delvis beakta konsekvenserna i kostnadshänseende av de nya löneavtalen för åren 1969 och 1970. Dessa träffades som bekant först senare. Avtalsuppgörelsen har för SJ med dess personalintensiva verksamhet varit mycket kännbar. Den innebär sålunda en total ökning av personalkostnaderna med inte mindre än 12 procent. SJ:s förslag bygger på att kostnadsökningen endast delvis skall täckas genom avgiftshöjningen. I övrigt förutses en kombination av åtgärder, som innefattar både rationalisering och aktivare marknadsföring. Det bör vidare nämnas, att vid ett genomförande av den föreslagna taxehöjningen det kommer att kvarstå en betydande brist i förhål lande till det för SJ uppställda avkastningskravet. Den av SJ föreslagna taxehöjningen avser självfallet trafiken i hela landet. I sammanhanget bör det förhållandet understrykas att SJ:s tariffer på längre avstånd starkt sjunker, vilket givetvis är av betydelse för bl.a. avlägsna glesbygder. Herr Nilsson anför att mindre och medelstora företag har svårare att hävda sina kundintressen gentemot SJ än storföretagen. Att så skulle vara fallet kan jag inte hålla med om, SJ är tvärtom mycket intresserat av att rationella transportlösningar kan åstadkommas även för mindre företag. Större företag kan visserligen få en lägre genomsnittlig fraktkostnad för sina varor, men detta är endast en form av kvantitetsrabatt, som är företagsekonomiskt motiverad och allmänt tillämpas inom nä . ringslivet.

Herr talman! Vi kommer såvitt jag förstår att i båda kamrarna om några veckor ha en trafikpolitisk debatt, som vi tvingas till av ett stort antal motioner. Där kommer även den fråga som i dag är aktuell att tas upp. Men jag kan ändå inte underlåta att delta i denna diskussion, då jag konstaterar att herr Nilsson ställt en mycket intressant fråga, innebärande att han begär att statsrådet skulle beakta de betänkliga konsekvenser för näringslivet och dess lokalisering till glesbygder med stora avstånd, som de höjda fraktsatserna kommer att innebära. Om jag inte missuppfattat herr statsrådets svar, så kunde jag därur bara få fram en enda liten punkt som svar på herr Nilssons fråga, nämligen att SJ:s tariffer på längre avstånd starkt sjunker, vilket givetvis är av betydelse för bl.a. avlägsna glesbygder. Detta var ju, herr talman, ingen nyhet. Statens järnvägars tariffsystem känner vi sedan många år. Jag har mig icke bekant — om jag har fel på denna punkt, så ber jag statsrådet rätta mig — att man i de nya taxehöjningsförslagen kommer att göra några ändringar i själva tariffsystemet. I och med detta kommer självfallet en taxehöjning att slå särskilt hårt på dem som har de höga kostnaderna, nämligen de som har transporter över långa avstånd. Detta gäller inte minst Norrland. Att Norrland har högre transportkostnader än riket i övrigt — något som innebär ett ogynnsamt konkurrensläge för näringslivet i Norrland — är bekant för alla. Men samhällets transportpolitik måste väl ändå anpassas till de regionpolitiska målsättningarna. Jag skulle därför i detta sammanhang vilja ställa en fråga till vår kommunikationsminister: Kan man inte tillämpa ett nytt synsätt i fråga om just tariffsystemet? Vi skall inte nu ha någon diskussion om principerna i 1963 års riksdagsbeslut angående trafikpolitiken, På den punkten behöver vi inte vara oense om principerna. Men dessa principer kunde väl ändå tillämpas på ett alldeles speciellt sätt, parade med de regionpolitiska målsättningarna, särskilt då för Norrlands vidkommande. Hur ser statsrådet på möjligheterna att låta statens järnvägars tariffer för godsoch per sontransport till Norrland maximeras till en viss kostnad? Jag kan som exempel nämna en summa motsvarande kostnaden för 75 mil och ha det beloppet som högsta tariff. Det är en intressant frågeställning, men den är principiell. Jag är medveten om att man med en sådan princip kanske skulle tvingas att höja taxorna för de kortare avstånden i fråga om både godsoch persontransport. För att över huvud taget få någonting som passar ihop med den regionpolitiska målsättningen och med Norrlands utvecklingsmöjligheter vill jag ställa frågan: Hur ser statsrådet på möjligheterna att hitta ett sådant nytt system? Det räcker inte enbart med de nya försök som pågår med mitt-i-veckan-biljetterna från Stockholm till övre Norrland, utan det gäller att nedbringa fraktkostnaderna, som för näringslivet är det mest bekymmersamma. Låt mig ta ett exempel. Alla partier har arbetat och hjälpts åt för att få fram lokaliseringsmöjligheter. Jag tänker då närmast på Bultens anläggningar i Kalix. Bankoutskottet var där på en resa i somras. Statsutskottet var i Norrland i somras. Vid alla dessa tillfällen fick vi klart för oss att lokaliseringen av ett företag till Kalix medför en merkostnad på transportsidan av 400 000 kronor per år mot om fabriken i fråga hade legat i Mellansverige. Hur, herr statsråd, skall man kunna eliminera dessa merkostnader? Ett nedbringande av fraktkostnaderna i Norrland skulle kanske kunna bidra till en synnsammare utveckling av företagsamheten i denna landsända.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson anförde till en början att jag i mitt svar hade använt motiveringar som han säger att han hade hämtat från annat håll. Det var inte herr Ferdinand Nilsson som hade klagat på att medelstora och små företag hade svårt att komma överens med SJ. Vidare var det inte herr Ferdinand Nilsson, som personligen hade den uppfattning som kom till uttryck litet längre fram i interpellationen. Det är möjligt att det är så som herr Ferdinand Nilsson påstår, men jag kan vid detta tillfälle av praktiska skäl inte diskutera med någon annan än herr Ferdinand Nilsson. I fråga om SJ:s fraktpolitik vill jag göra några konstateranden, Järnvägsdriften kännetecknas som bekant av höga fasta och låga rörliga kostnader. Betingelserna för massgodstransporter är därför mycket goda. Det kommer till synes i SJ:s taxepolitik genom att priset på större och tyngre sändningar inte har ökat i samma utsträckning som Öövriga taxor. SJ har sålunda låtit rationaliseringsvinsterna i första hand komma de tunga transporterna till godo. Godstaxans konstruktion är vidare sådan att tarifferna på de längre avstånden är starkt degressiva, d.v.s. priset per tonkilometer sjunker med avståndet. Som exempel kan jag nämna att tonkilometerpriset för en vagnslastsändning om 20 ton i billigaste tariff är vid 300 kilometer 8,9 öre, medan motsvarande pris vid 1000 kilometer är 5,1 öre. Frakten för avståndsskillnaden, 700 kilometer, betingar ett tonkilometerpris av endast 3,5 öre. Det lär också förhålla sig så att SJ:s godstaxa är den mest degressiva taxan i hela Europa. Även SJ:s persontaxa har för långa avstånd stor degressivitet. Avgiften för en turoch returresa i andra klass på 300 kilometer är 91 kronor, eller 15,2 öre per personkilometer. Samma slags resa på 1000 kilometer kostar 205 kronor, vilket motsvarar 10,3 öre per personkilometer. Priskillnaden för avståndsförlängningen motsvarar ett personkilometerpris av 8,1 öre. Beträffande SJ:s fraktavgift för vissa livsmedelstransporter vill jag tillägga att det på marknaden förekommer små åkerier som söker returtransporter och därvid tycks vara beredda att ac ceptera mycket låga priser. Jag anser dock inte att dessa priser är betecknande för en långsiktig och etablerad prisnivå, jämförbar med statens järnvägars och de stora lastbilföretagens. Så till de lokaliseringspolitiska aspekterna i fråga om SJ:s verksamhet och de föreslagna taxehöjningarna. I sammanhanget vill jag erinra om att SJ:s verksamhet i princip bedrivs enligt de trafikpolitiska riktlinjerna. Med dessa följer i första hand ett kostnadsansvar. Riktlinjerna utgår emellertid också ifrån att järnvägstrafiken liksom annan trafik skall planeras i nära kontakt med samhällsplaneringen i stort. De lokaliserings-, arbetsmarknadsoch allmänt näringspolitiska målsättningarna bör sålunda beaktas. Det innebär exempelvis att då företagsekonomiska skäl saknas för att uppehålla trafiken på viss eller vissa bandelar kan statsmakterna lämna SJ särskild ersättning för banornas bibehållande, om så befinns motiverat av samhälleliga skäl. Jag vill erinra om att vi under innevarande budgetår satsar 200 miljoner kronor för att upprätthålla olönsamma järnvägar. Bidrag till olönsam busstrafik, bl.a. i SJ:s regi, utgår även årligen av statsmedel i särskild ordning. Jag vill också konstatera att SJ under de senaste åren långt ifrån uppfyllt sitt avkastningskrav. Bristen härvidlag har under flera år i följd varit i storleksordningen drygt 100 miljoner kronor. Det hör också till bilden. Vad sedan beträffar herr Nilssons recept att mera generellt möta kostnadsstegring med prissänkningar för att därigenom få ökade intäkter för SJ vill jag säga följande. SJ bör självklart överväga de möjligheter som finns att genom prissänkningar öka kundunderlaget, då det är lämpligt. Jag har i mitt svar framhållit att sådana försök bedrivs. Norrlandsfallet är ett exempel på att man genom prissänkning under trafiksvag tid söker förbättra kundunderlaget och kapacitetsutnyttjandet. Det finns emellertids tills vidare ingenting som antyder att man på den vägen kan uppnå mer än relativt begränsade effekter. Allmänt anser jag att herr Nilssons recept att möta kostnadssänkningar innebär intressanta perspektiv. Statliga och enskilda företag trappar ner priserna successivt, allteftersom kostnaderna ökar. Jag vill inte här dra ut den yttersta konsekvensen av en sådan utveckling, men, herr talman, det luktar definitivt Ebberöds bank. En sak är dock klar: om man mera generellt skulle tillämpa herr Nilssons recept för de statliga företagen, med successivt sämre rörelseresultat som följd, kommer detta definitivt att i sista hand drabba den resande allmänheten och de anställda.

Herr talman! En del av denna debatt sträcker sig utanför det som interpellationen närmast berör och bör tas upp i den kommande trafikpolitiska debatt som herr Strandberg nämnde. Det kan väl ändå vara tillåtet att nu något beröra dessa saker. Kommunikationerna kan sägas höra så intimt samman med den övriga samhällsekonomin, att det är svårt att bryta ut dem därifrån. Problemen framstår i särskilt hög grad för avlägsna orter, där man har längre transportsträckor för både råvaror och färdiga produkter. Jag vill här bara beröra ett litet avsnitt som kommer att bli mer och mer aktuellt, nämligen virkestransporterna. I och med att flottlederna undan för undan läggs ned, kommer virkestransporterna att överföras till järnvägarna. In i bilden kommer också att de s.k. nollzonerna i vissa fall utökas till följd av de nedlagda flottlederna. Jag vill påminna om att vad gäller flottlederna finns det en utjämnande faktor i taxorna genom de s.k. huvudälvarna. Någon form av utjämning i transportkostnaderna skulle kanske behövas i större mått även beträffande andra kommunikationer, så att den mera bärkraftiga delen får stödja den mindre bärkraftiga. Jag kan som ett litet exempel från mitt eget hemlän nämna Dalälvarna, som är huvudflottleder. Det innebär att om man lägger av virke från huvudälv uppe i Lima, Särna, Idre och Transtrand, blir kostnaderna desamma som om man lägger av virket betydligt längre ner. När dessa flottleder läggs ned blir effekten att avståndet direkt inverkar på transportkostnaderna. Därmed blir det också en fråga om huruvida man i tider av nedgångsperioder för virkestransporterna skall kunna utnyttja de mera avlägsna delarna av länets virkesförråd. Jag vill gärna medge att detta kanske hör hemma i en större och mera allmän trafikpolitisk debatt, men jag vill nämna att en fråga som kommer att bli mer och mer aktuell är den om behovet av att i lokaliseringssyfte få en utjämning av fraktkostnaderna.

Herr talman! Jag har inte mycket för att jag tar upp tiden med våra ärade statsråd för att försöka avkräva dem sådana uppgifter som jag själv kan plocka fram. Ärade kommunikationsminister, det är mycket enkelt för mig att gå till klubbrummet och ta fram kommunikationstabellen. Där kan jag räkna fram varenda personkilometerkostnad på både en och på tusen kilometer och jämföra hit och dit. I mitt första inlägg sade jag — vilket är helt riktigt och även omtalas i interpellationssvaret — att SJ har sådana tariffer att kostnaden per kilometer sjunker för längre avstånd. Att tariffpolitiken är mycket degressiv skall jag inte förneka. Men jag kan inte i några frakttabeller eller i några kommunikationstabeller få reda på något om den idé som jag här framkastade. Jag känner varmt för den bygd där jag hör hemma, nämligen Norrland. Jag har därför väckt den tanken till liv att vi måste kombinera vår transportpolitik med den regionpolitiska målsättningen. Jag ställde en fråga och gör det ännu en gång, herr statsråd. Var vänlig att svara på den frågan i stället för att läsa upp för mig vad kommunikationstabellen säger om prissättningarna! Kan man ändra tariffmetodiken på så sätt att tarifferna för godsoch persontrafiken blir maximerade till den kostnad som exempelvis uttas vid 75 mil? Det var min fråga. Jag skulle vilja veta hur statsrådet ser på detta. Jag begärde inte att statsrådet direkt skall stå upp och svara: OK så skall vi göra. Det är kanske inte klart att 75 mil är det riktiga avståndet. Men frågan är om man kan ge sig in på denna metodik i vår taxesättning utan att därmed göra avkall på 1963 års trafikpolitiska beslut. Så löd min fråga, som jag nu har upprepat.

Herr talman! Herr Nilsson i Mora tog upp frågan om hur virkestransporterna skall ordnas när transporteringen i våra flottleder upphör och virket måste fraktas på järnväg eller landsväg eller kanske båda delarna. Frågan gäller väl närmast hur man i det ögonblicket ser på möjligheterna till en taxesättning som kan tänkas vara så gynnsam som möjligt för transportören. Till svar vill jag säga att sedan lång tid tillämpas ju för transporter av den typen särskilda fraktavtal som innehåller speciella mängdrabatter. Sådana transporter förekommer redan nu på många håll i landet. Det behöver inte vara fråga om virke, utan det kan vara annat gods som transporteras kontinuerligt till förädlingsorten. Jag tror därför inte att det kommer att behövas några nya riktlinjer, när man, som herr Nilsson mycket riktigt påpekar, snart även i Kopparbergs län möter den här problematiken. Jag vill erinra om att jag redan under remissdebatten, i anledning av ett anförande av herr Högström, från denna talarstol deklarerade mitt intresse för en riktig samordning, om en sådan visar sig nödvändig beträffande de delar av landet där denna problematik kommer att uppstå. Jag sade att om min samordnande medverkan i någon form kunde tjäna något syfte, så hade jag ingenting att invända mot att vara med på en sådan anordning. Till herr Nilsson i Kungsängen kan jag inte säga annat än att efter hans senaste inlägg om vem som menar vad i interpellationen finner jag det tveksamt om ens herr Nilsson delar sina sagesmäns uppfattning. Slutligen sade herr Nilsson att han inte ville ha någonting att göra med Ebberöds bank. Jag önskade endast framhålla att jag vill ha så mycket med Ebberöds bank att göra att jag åtminstone håller den så långt som möjligt ifrån mig.